Fru talman! Tack, statsrådet Johan Danielsson, för svaret! Bakgrunden till den här interpellationen är som bekant att vi runt om i landet ser att det finns stora problem med hur medborgare, kommuner och företag får vänta med att realisera planer på att bygga nya arbetsplatser och bostäder. Grunden för vårt samhällskontrakt ligger i att det finns en tillit till att staten kan hålla i grundläggande funktioner för att säkerställa, i det här fallet, den privata äganderätten. Där finns en central uppgift att ha en ordnad fastighetsbildning. Det är också viktigt som möjliggörare och startpunkt för att nya idéer ska kunna förverkligas och landet byggas starkare. Man ska heller inte glömma att även fastighetsreglering gällande skogsfrågor försenas. Skogen är ju en basnäring i Sverige och därmed också en viktig fråga. Kritiken mot Lantmäteriets långa handläggningstider är inte ny utan har skett upprepade gånger. Statsrådet säger att det görs framsteg i positiv riktning. Kan statsrådet då svara på om det finns en konkret, trovärdig handlingsplan för att snabba på de här handläggningstiderna? Det finns redan i dag lagliga möjligheter för regeringen att ge kommuner tillstånd att bli lantmäterimyndighet. Regeringen har redan tidigare givit 39 kommuner ett sådant tillstånd. Många kommuner har ett högt tryck i fastighetsbildningsfrågor och besitter i dag en stor kompetens. Samtidigt vet vi att 60 veckors handläggningstid inte är helt ovanligt hos Lantmäteriet. Det är ju mer än ett år. Det krävs att man vidtar ytterligare åtgärder i det fallet. Vilka ytterligare åtgärder anser statsrådet behöver vidtas?

Fru talman! Jag tackar statsrådet för att vissa åtgärder har vidtagits, till exempel på myndighetsnivå, för att snabba på eller effektivisera handläggningen. Det är ju så att ökat teknikstöd, ny digitalisering av processerna och så vidare i viss mån kan snabba på handläggningen. Så är det ju. Men låt mig ändå ta ett exempel från verkligheten. Jag tänker på Malung-Sälens kommun, som under flera år sett ett ökat intresse för att bygga bostäder och lokaler för näringslivet. En ny flygplats har etablerats som ytterligare ökat intresset för nyetablering och fastighetsbildning. Investeringar i storleksordningen 480 000 kronor per invånare har beräknats. Det låter kanske inte så mycket, men satt i relation till Stockholms invånarantal blir det 480 miljarder. Det är ju fruktansvärda belopp att hantera. Men kommunen har en omfattande exploateringsverksamhet med vägar och va-system och allt sådant, så jag vill säga att det finns en omfattande kompetens kring hur fastighetsfrågor hanteras. Man har lokal kunskap om hur kommunen både ser ut och fungerar. Malung-Sälen ansökte till regeringen om att bli lantmäterimyndighet i december 2015. Nästan två år senare, i november 2017, kom regeringen med ett beslut om avslag. Vi kan konstatera, fru talman, att det var en ganska lång handläggningstid. Även Falu kommun har ansökt om att bli lantmäterimyndighet. Även i det fallet har regeringen överraskande avslagit ansökan. Falu kommun är i detta sammanhang en ganska stor kommun. Det finns andra kommuner som är lika stora som har bedömts vara kompetenta att hantera detta. Vi ser också att vissa åtgärder vidtagits för att göra något åt problemen. Till exempel tillförde man medel för utbildningsinsatser till Uppsala universitet 2018. Det är nu 2022, fyra år senare. Lite verkar i praktiken ha hänt som råder bot på problemen. Då måste vi tänka nytt, fru talman. Jag vill uppmana statsrådet att lyssna på kommunerna, som har goda idéer om hur man kan jobba vidare. Att låta kommunerna samverka i fastighetsbildningsfrågor inom en region skulle kunna avlasta Lantmäteriet och göra att Lantmäteriet får en rimligare chans att komma i balans och att kommunen inte tappar fart i sin utveckling. Det finns inget som tyder på att kommunerna skulle vara sämre än Lantmäteriet på att fullgöra det uppdraget.

Fru talman! Jag vill återkomma till idén om att samverka inom kommunerna. Vinsten med att låta kommunerna samverka är att man skapar en större kritisk massa av uppdrag. Därmed blir det också lättare att upprätthålla en god kvalitet. Det finns mycket som talar för att en sådan samverkan skulle kunna vara ett sätt att stärka också den regionala utvecklingen - vi måste tänka på den också. Fru talman! Statsrådet säger att det finns en medvetenhet om att tiden för fastighetsbildning inte är tillfredsställande. Men vad görs, utöver att man är medveten? Vad är fokuset när det gäller att lösa den här proppen i systemet? Fru talman! Jag tycker att det är synd att denna fråga har dragits i långbänk och att så lite åstadkommits sedan 2014. Det känns som att vi snart har haft åtta förlorade år inom fastighetsbildningen i Sverige. Vi behöver uppenbarligen en ny regering som tar tag i denna fråga med kraft och tillför nya idéer om lösningar så att det blir någon förändring här.